Herr talman! Herr Brandts anförande visade att den tidigare i den allmänna debatten upplagda strategin inte gick att följa sedan man sett mittenpartiernas förslag i skattefrågan. Det går inte längre att göra gällande att vi inte vill vara med om att genomföra de här olika förslagen i jämlikhetsskapande riktning, eftersom vi vill gå längre än herr Brandt och hans partivänner. Vi vill ju vara med om en omfördelning. Men som jag sade i mitt första anförande är det inte alldeles säkert att precis den omfördelning som finansministern föreslagit är den på millimetern absolut rätta och riktiga. Vi har ju sett hur han själv ändrat denna omfördelning från i januari till mars. Det blev en stor förskjutning — på 1 procent — under den tiden. De siffror som herr Brandt nämnde är faktiskt gripna ur luften. Nu glömde jag tyvärr kvar i bänken de »Debattfakta» som jag gissar att herr Brandt studerar tillsammans med andra valarbetare. Men om man ser på kostnaderna för våra förslag, så visar det sig att man inte kommer upp till ens 1 procent för den första etappen. Vad är det man talar om? I medkammaren tror jag att man talat om 2 till 3 procent. Det som vi vill genomföra för barnfamiljerna har alla tidigare varit överens om när man diskuterat en övergång till individuell beskattning. Man har sagt att barnförsörjarna då behöver få ett särskilt stöd, det stöd som förut utgick huvudsaklingen på grund av äktenskapet. Det har man också varit ense om i den utredning — familjeskatteberedningen — som finansministern åberopar. Vill man nu, herr Brandt, helt och hållet ta bort det generella barnbidraget? Är det vad man är ute efter? När herr Hjalmarson en gång i tiden ville slopa barnbidraget för det första barnet kritiserades hans förslag våldsamt och det med all rätt. Men är det inte någonting åt det hållet som man nu är ute efter? Är det så att den generella linjen är felaktig, varför höjer man då barnbidraget med 300 kronor? Det finns väl i så fall ingen anledning att göra den höjningen heller? Herr Brandt talade också om inflationen. Herr Ohlin gjorde tidigare en utomordentlig pedagogisk exposé över vad som händer från år till år när man tar hänsyn till konsekvenserna av alla de faktorer vi är beroende av. Jämför man effekterna det ena året med effekterna ett annat år är det sannerligen inte fråga om några inkommen surabla storheter, som herr Brandt vill göra gällande.

Herr talman! Herr Brandt talade om oppositionens förslag och reservationer som en produkt av några rosenrasande människor. Jag känner mig ingalunda träffad av den karakteristiken. Herr Brandt sade att det var miljarder kronor som oppositionen inte hade täckning för. När det gäller mittenpartiernas förslag och reservationer rör det sig inte om sådana belopp. Men nu kanske herr Brandt förstår varför vi inom oppositionen inte är sammanskrivna på alla punkter i reservationerna. Jag skall erkänna att förändringen av skatteskalorna för mig och för centerpartiet inte är den mest angelägna reformen. Men vi vet ju att marginalskatten skärps redan vid inkomster som ligger strax ovanför 20 000 kronor. Vi tycker inte att det är felaktigt att påpeka detta. Mittenpartierna har inte i utskottet vågat yttra sig om finansieringen, påstod herr Brandt. Jag vill minnas att vi sade samma sak i utskottet som vi har skrivit i reservationerna. Men har herr Brandt ingenting annat att gråta över så vill jag inte missunna honom den gråtstunden i andra kammaren. Men några sympatiyttringar tror jag inte att han får för det. Om jag inte fattade herr Brandt fel så sade han att det var hyckleri att framföra våra krav beträffande faktiskt sambeskattade. Jag kan inte kalla det för hyckleri. Det rör sig om skatteskillnader på mellan 2 000 och 3 000 kronor beroende på i vilka lägen inkomsterna ligger. Jag vill korrigera herr Brandt även när det gäller låginkomstutredningen. Det var 1965 som riksdagen på förslag av motionärer och allmänna berednings utskottet beslöt att begära denna utredning. I allmänna beredningsutskottets förslag omnämndes motioner även från andra partier. Både jag och herr Franzén i Motala hade väckt motioner som var omnämnda där. Men året innan hade riksdagen avslagit en centerpartimotion, i vilken vi hade begärt att man skulle.

Herr talman! Herr Brandt var vänlig att nämna mitt namn i sammanhang med stödet till. barnfamiljerna därför att jag hade gjort gällande att 100 kr. i kompensation för kostnadsstegringarna från 1965 jämte kompensation för den moms vi nu avser att höja är i allra minsta laget. Jag hörde inte att herr Brandt hade någonting att invända mot den saken, men han talade i stället om en annan fråga, om bostadsstödet och bostadsbidragen. : Vi vet mycket väl att bostadsbidragen finns, och vi vet mer än så. Vi vet att alla inte får detta stöd, även om de skulle behöva det aldrig så väl, därför att det har uppställts villkor som innebär att de ekonomiskt svagaste familjerna inte kan få bostadsbidrag. Bostaden skall nämligen ha en viss reglementsenlig standard för att man skall få ut sådant bidrag. Har man inte haft turen att i bostadskön få en bostad som fyller kraven, blir man utan sådant bidrag, herr Brandt.

Herr talman! Herr Brandt var inne på. det vanliga temat, att den opposition mot höjningar av den direkta skatten, som vi inom moderata samlingspartiet företräder, kan driva på inflationen. Jag tror det finns anledning att röja undan en del gamla felaktiga föreställningar på den punkten. I dagens läge är situationen den, att det är de höjda marginalskatterna som driver upp priserna och inflationen. Däremot kan sänkningar av marginalskatten, om de genomförs konsekvent, leda till ökat sparande och till ökad stabilitet över huvud taget i vår ekonomi. Vi kunde i gårdagens tidningar läsa att en av tjänstemännens intresseorganisationer hade räknat ut att dess medlemmar måste ha i genomsnitt 23 procent i löneökning för att bibehålla sin standard, bl.a. därför att skattetrycket har ökat så starkt. Detta leder alltså till höjda priser och en inflationistisk utveckling. Jag tror att socialdemokraterna och regeringen över huvud taget så småningom ändå av omständigheterna tvingas frigöra sig från den gamla — för att inte säga gammalmodiga — föreställningen att skattesänkningar driver fram inflation. Avslutningsvis vill jag återigen konstatera att regeringen fortfarande lyser med sin frånvaro, och kanske är det bäst. Att försvara detta egendomliga <skattehöjningsförslag är nämligen inte någon lätt uppgift.

Fru Nettelbrandt säger att folkpartiet vill gå längre än regeringen. Ja, det förstod jag och det har sagts hela tiden förut. Hon säger också att det nu bara tycks vara millimetrar som skiljer socialdemokraterna och folkpartisterna åt, och hon menar att herr Sträng inte bör vara så noga med millimetrarna. Fru Nettelbrandt tror på professor Ohlin. Det gör inte jag. Han är i mina ögon komprometterad sedan vi diskuterade ATP och han siade om att det skulle bli stopp för löneökningar, att det skulle bli prisstegringar, att bostadsbyggandet skulle upphöra o.s.v. Jag beklagar att jag inte heller i dag kan följa honom i hans analys. Svensk industri vill öka investeringarna med 15 procent, eller 1100 miljoner. Vi har de högsta investeringarna per capita bland OECD-länderna. Det betyder också att vi har det högsta sparandet. Professor Lundberg gjorde för några år sedan ett par utredningar som visade att vi hade lika högt nettosparande som Amerikas förenta stater. Vi har under långliga tider haft ett sparande och en investeringsverksamhet på över 30 procent av nationalinkomsten. Det är ett sparande som få länder kan visa maken till. Ändå säger både herr Holmberg och andra att sparandet är uruselt. Herr Ohlin antyder att vår industri befinner sig i ett bottenläge, men vi har i själva verket en toppmodern industri. Är det andra länder som har köpt maskinerna och byggt ut industrin? Nej, det har svenska företag gjort som haft möjlighet till självfinansiering eller kunnat låna pengar som folk har sparat. Även jordbruket är modernt i många avseenden och följer med i utvecklingen. Alla industriländer, där konkurrensen nu blir allt hårdare, har haft att kämpa mot inflation. Detta har inte varit någonting karakteristiskt för vårt land. Ni bör inte fortsätta att tala på detta sätt, eftersom verkligheten om några år kommer att fullkomligt rasera allt vad ni har spått — så har det varit förut. Det är heller ingen fördel för sparandet att ni dagligen försöker inbilla människorna att den socialdemokratiska regeringen kör ekonomin i botten, att man bör köpa upp allt vad man tjänar därför att det så småningom blir en katastrof. Nu talar man om att löntagarna måste få kompensation för prisstegringar. Vi kommer emellertid att försöka hålla full sysselsättning och hålla det totala sparandet så högt som det över huvud taget går, så att vi får möjlighet att ersätta det som blir förslitet och ersätta de lager som vi förbrukat, skaffa nya maskiner och bygga ut industrin. Vi har hittills kunnat höja vår levnadsstandard så alt svenska folket har den högsta levnadsstandarden i hela Europa. Tar vi hänsyn till de 30 miljoner människor i Amerika som bor i slum, kan det ifrågasättas om vårt land inte har det högsta välståndet i världen. Vi är emellertid inte nöjda med detta, eftersom det finns många låginkomsttagare, många handikappade och andra som behöver hjälp. Det är därför vi. den 1 maj går ut på gator och torg och talar om att vi måste satsa ännu mer. Vi har däremot aldrig sagt att vi kan göra det utan att det kostar någonting. Till sist vill jag säga att herr Hedlund måste läsa på bestämmelserna om bostadsbidrag litet bättre. Kraven på bostaden har vi nämligen avskaffat, och en familj som har ett barn får 720 kronor om året oavsett om den har någon bostad eller inte. Det är inte så lätt att följa med allting, men har man inte varit med i utskottet och tagit reda på hur det förhåller sig, tycker jag inte man bör blanda sig i vår debatt. Det är alltför många som gör det. Låt oss spela och leka på vår plan, så klarar vi ut det här bäst! Herr talman! Jag frågar fortfarande mittenpartierna hur de skall få täckning för sina förslag. Skall de, som herr Helén vill, höja mervärdeskatten med 3 procent, eller vågar man lika litet i dag som i utskottet tala om var pengarna skall tas?
Herr talman! En ekonom av världsrykte har verkligen förmåga att svara för sig själv, så jag skall inte försvara herr Ohlin. Jag vill emellertid säga till herr Brandt att man inte genom grova utfall och tal om hur det var när ATP infördes kan vifta bort inflationens faktiska effekter på skatterna, och det var detta som på ett utomordentligt tydligt sätt kom fram i herr Ohlins anförande. Jag har bett upplysningstjänsten att tala om hur mycket extra som har kommit in i skatter på grund av inflationen utöver de skatter som riksdagen for mellt har beslutat om. Under de senaste fem åren har det varit 3,5 miljarder, som man på det sättet har smugit på skattebetalarna. Det är att karikera hela förslaget, säger herr Brandt. Jag förstår mycket väl, att man uppfattar det som en karikatyr, när hela siffermaterialet tas fram i all sin nakenhet.

Mittenpartiernas förslag är i denna bok taxerade vad beträffar den första etappen till belopp som går utöver de belopp som angavs av finansdepartementets expert som var närvarande i utskottet. är det en korrekt beskrivning? Om man tar dessa siffror och inte tar de siffror som angavs i utskottet, kommer man ändå ingalunda upp till de tre procent som herr Brandt nu talar om. Till sist, herr Brandt: Hur var det med hemmamakebidraget?

Herr talman! Herr Brandt såg ut att vara riktigt glad, när han talade om hur bra vi har det här i Sverige. Jag skulle bara i all vänlighet vilja ställa följande lilla fråga med anledning av att han talar om att vi har ett så förnämligt sparande, världens högsta sparande: Hur kan det då vara möjligt, att finansministern är så orolig och ledsen för utvecklingen? Han skall ju, sägs det, i dagarna sätta till någon form av utredning för att undersöka varför sparandet har minskat så avsevärt som det har gjort. Jag skulle också vilja rikta en annan fråga till herr Brandt i samband med detta, nämligen följande: Hur kan det vara möjligt, när detta land är så utomordentligt bra, att vi i dag har en skyhög ränta, att vi har praktiskt taget kreditstopp, vilket näppeligen gäller i något annat land? Jag är ledsen, om jag gör herr Brandt ledsen genom ati göra detta påpekande, ty han tycks leva i den tron att allting är alldeles utomordentligt bra för närvarande.

Herr talman! Fru Nettelbrandt talade om att Sträng hade tagit in 3,5 miljarder automatiskt. Jag vill fråga fru Nettelbrandt: Tror hon att de pengarna har försvunnit eller vad anser nu fru Nettelbrandt att vi skulle ha sparat på i stället för att använda de pengarna? Tror hon att de pengarna är bortslösade eller bortkastade? På vilka punkter vill fru Nettelbrandt, att vi skulle ha sparat 3,5 miljarder? Det förhåller sig ju likadant med de 10 miljarder som vi har fått in genom omsättningsskatten. Förslaget om den skatten motsatte sig ju de borgerliga, men vi drev igenom det. Det vore intressant att räkna upp vad som varje år görs för dessa 10 miljarder, som vi inte haft om de borgerliga fått sin vilja igenom. För att undvika att tala för länge hade jag för avsikt att inte beröra hemmafrubidraget; det skall Mary Holmqvist göra. Men eftersom fru Nettel brandt frågade mig kan jag tala om att utskottsmajoriteten tog hänsyn till att kostnaden ändå skulle uppgå till ca 150 miljoner för vilket det saknas täckning. Dessutom var det ju meningen att detta skulle ske inom ramen för hemmamakeavdraget. Som bekant drar man av 1 800 kr. på skatten för hemmafruar utan förvärvsarbete. Men hur skall man förfara med bidraget? I fråga om avdraget så ska det ske genom uppbörd av preliminärskatten, men hur skall man göra i det här fallet? Skall beloppet betalas ut som folkpension, barnbidrag eller hur? Kan man, om frun sedan vill arbeta utanför hemmet, betala tillbaka, och hur skall det i så fall gå till? Vi har aldrig fått något besked på denna punkt och det var en av anledningarna till att vi inte vågade slå in på den vägen. Det yttrades att herr Sträng är rädd för utvecklingen av sparandet. Jag har inte förnekat, att det är nödvändigt med ett sparande, utan har tvärtom framhållit, att det är absolut nödvändigt för en fortsatt progressiv utveckling, men jag påpekade att sparandet tidigare har varit tillfredsställande. Vi har ett expansivt näringsliv som kräver kapital. Därför infördes en 25 procentig investeringsavgift för att det skall bli en satsning på exportindustrin samtidigt som andra, oprioriterade byggen får vänta i stället. Vidare har vi en hög levnadsstandard som gör att människor, Hasselblad och andra, störtar i väg till andra länder med en mängd pengar o.s. v. Och den höga räntan har vi fått därför att andra länders räntor varit så mycket högre. Exportörerna har väntat med att ta hem pengarna från utlandet, därför att de fått mycket högre ränta där. Detta är några av orsakerna.

Herr talman! Det är rätt intressant att lyssna på herr Brandt. Skulle man ta honom på orden skulle det egentligen inte finnas några problem i det här samhället, utan allt skulle vara välbeställt. Man måste då fråga sig hur TV programmet i går kväll har tillkommit, eftersom det så klart motsäger vad herr Brandt här velat göra gällande. Jag skulle vilja ta upp några frågor som berörs i ett par utskottsutlåtanden. Vi behandlar ju inte bara bevillningsärenden i detta sammanhang utan även frågor som tagits upp i andra lagutskottets utlåtanden nr 40 och nr 41. Vi diskuterade jämlikhetsfrågorna sent i går kväll, bl.a. pensionsåldern. Den jämlikhetsreform vi nu behandlar tar ju i första hand sikte på att åstadkomma förbättringar för de sämst ställda genom omfördelning av skattebördan. Det står emellertid helt klart att den metoden har sina begränsningar. För grupper med verkligt låga inkomster kan den behållna inkomsten inte ökas i någon nämnvärd utsträckning genom skattelättnader, eftersom det redan från början finns så litet att ta av. Skall dessa grupper få glädje av reformen måste de rent skattepolitiska åtgärderna kompletteras med en utbyggnad av det sociala trygghetssystemet. Man ser klart och tydligt, att skatt och bidrag inte står i motsatsförhållande till varandra utan egentligen utgör två sidor av samma sak. Om man accepterar det betraktelsesättet, och jag tycker det skulle vara svårt att inte göra det, får man en förklaring till den utökning av barnstödet och den omläggning av hemmamakeavdraget till ett direkt bidrag som vi föreslår. Inte minst de uppgifter som den se naste tiden har lämnats ut av låginkomstutredningen visar att det trots vår ökade välfärd finns mycket stora grupper här i landet som alltjämt tvingas leva i mycket små omständigheter. Det är beklagligt att låginkomstutredningen inte är klar med sina undersökningar när vi nu diskuterar denna skattereform. Det hade varit värdefullt att ha tillgång till de uppgifterna. Men det material som lämnats ut ger ändå en klar och otvetydig bild av vad man skulle kunna kalla för välfärdssamhällets baksida. I de flesta fall har vårt sociala trygghetssystem byggt upp ett hyggligt ekonomiskt och socialt stöd, men det är svårt att täcka in alla de skiftande behov som döljer sig bakom exempelvis låginkomstutredningens torra siffror. Mot den bakgrunden anser vi i vårt parti att man nu på allvar måste börja diskutera införandet av någon form av minimiinkomstsystem. Jag skall här inte närmare ingå på vilken form ett sådant allmänt låginkomstskydd bör ha. Den saken diskuteras ju flitigt både här i landet och i utlandet, och säkerligen har man ännu inte på långt när tänkt färdigt i det fallet, men det finns en god grund för det utredningsarbete som måste göras innan planerna sättes i verket. Införandet av ett sådant system får naturligtvis också ekonomiska konsekvenser som måste penetreras grundligt. Men hur man än lägger upp systemet för en sådan garanterad minimiinkomst bör vi ändå komma till rätta med en del av de brister som nu finns i vårt socialförsäkringssystem. Ingen som behöver ekonomisk hjälp av samhället skall då behöva känna sig utlämnad därför att han eller hon inte passar in i systemet. Samtidigt bör vi också kunna få en administrativ förenkling. Jag tror därför att riskerna för godtycke inom socialvårdsområdet kommer att minska, och resurserna kan 1 större utsträckning koncentreras på rådgivning, förebyggande verksamhet och rehabilitering. Vi har diskuterat dessa frågor i andra lagutskottet, och till utskottets utlåtande nr 41 har vi från mittenpartierna fogat en reservation, i vilken vi klart säger ut att frågorna både tekniskt och ekonomiskt erbjuder stora svårigheter. Det ligger också i sakens natur att en fråga som denna måste ses i långt perspektiv. Men wi anser den vara av sådan vikt och så omfattande att det utredningsarbete som måste föregå en reform säkerligen blir mycket tidskrävande. Därför bör en utredning tillsättas snarast. Vi har också i vår reservation begärt en sådan utredning rörande förutsättningarna för införande av ett system med garanterad minimiinkomst. I andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlas bl.a. frågan om höjningen av barnbidragen och vårdnadsbidraget samt indexregleringen. Utskottet konstaterar där att ett huvudmål för skattereformen är att den skall leda till en ytterligare höjning av levnadsstandarden för flertalet barnfamiljer och för ensamstående med hemmavarande barn.

Herr Brandt tog upp vissa frågeställningar i detta sammanhang. Han frågade vad samhället gör för barnfamiljerna och svarar själv genom att räkna upp bostadsstödet och en hel del andra åtgärder. Han jämförde sedan förhållandena på detta område år 1965 med vad som blir fallet om förevarande proposition genomförs. Vad herr Brandt sade var riktigt, men för att jämförelsen skall bli fullständig måste man också undersöka vilken utveckling som ägt rum under perioden 1965—1970 beträffande boendekostnaderna. Detta är nödvändigt för att man skall få en mera rättvisande bild av utvecklingen. Vi har uttalat att vi accepterar den nu föreslagna höjningen av barnbidra gen men att den måste kompletteras med en indexreglering. Vi kan inte finna det vara tillfredsställande att barnbidragen urholkas av penningvärdeförsämringen, utan anser att dessa bör indexregleras. En möjlighet att tekniskt lösa frågan är att knyta barnbidragen till basbeloppen i den allmänna tjänstepensioneringen. Vi har också anfört att man i detta sammanhang bör ta upp frågan om införandet av ett vårdnadsbidrag. Denna fråga har diskuterats tidigare i dag, och jag vill i detta sammanhang bara stryka under vad som uttalats i den vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 fogade reservationen. Majoriteten i utskottet hänvisar emellertid till att en hel del av dessa frågor är under utredning i familjepolitiska kommittén, vilket är mycket riktigt. Vi har emellertid uttalat att införandet av ett vårdnadsbidrag är en så viktig fråga att detta redan nu bör kunna införas såsom en grundplåt i det familjepolitiska stödet. Detta bör inte rucka på förutsättningarna för familjepolitiska kommitténs arbete. Eftersom statsrådet Odhnoff nu infunnit sig i kammaren vill jag vända mig till henne i detta sammanhang. Utskottet hänvisar till familjepolitiska kommitténs arbete och menar att vi bör avvakta dess resultat i frågan om vårdnadsbidraget. Vi har emellertid vid behandlingen av denna fråga funnit att fru Odhnoff själv har ryckt loss ett avsnitt ur familjepolitiska kommitténs arbetsområde, nämligen det som gäller bidragsförskotten. Vid 1969 års riksdag väckte jag tillsammans med några andra centerpartister en motion syftande till en samordning av bl.a. åldersgränserna för folkpensionssystemets barnpensioner, av bidragsförskotten m.m. Det besked utskottet då gav var att familjepolitiska kommitténs arbete skulle avvaktas, eftersom detta syftade till en samordning. Utskottet har nu också uttalat viss förvåning över att frågan om bidragsförskotten ryckts ut ur detta arbete. Utskottets argumentering är därför inte särskilt stark. I det ena fallet hänvisar utskottet till en utredning men accepterar i det andra fallet att statsrådet rycker loss en delfråga i utredningens uppdrag och framlägger förslag härom i form av en proposition. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 och 41, under vilka mitt namn förekommer.

Herr talman! Andra lagutskottet har också fått i uppgift att behandla en del förslag som har samband med den skatteproposition som vi i dag diskuterar, nämligen propositionen 65 med förslag till ändringar i lagen om allmänna barnbidrag och i lagen om bidragsförskott. Vad som i detta sammanhang tas upp är de lagtekniska delarna av reformerna. Därtill har vi i utskottet haft att behandla förslag som väckts i motioner med anledning av skattepropositionen. Dit hör frågorna om vårdnadsbidraget, indexreglering av barnbidragen, barnstödets fortsatta utbyggnad, hemmamakebidraget, det extra pensionstillskottet och en garanterad minimiinkomst. Dessa frågor behandlas i andra lagutskottets utlåtanden nr 40 och 41. Det har varit en lång debatt, och vi har från olika sidor fått den skatteproposition belyst som finansministern lagt fram. Vi har också kunnat ta del av bevillningsutskottets betänkanden, och det har lämnats en ingående redogörelse för de förslag som bl.a. från mittenpartiernas sida förts fram i gemensamma partimotioner. Den principiella uppläggningen av vårt alternativ i skattefrågan har representanter för våra partier tidigare redogjort för här, och jag har ingen anledning att upprepa argumenten. Jag skall i stället något kommentera de reservationer som från vårt håll fogats till andra lagutskottets utlåtanden nr 40 och 41. I reservationen 2 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 har vi tagit upp frågan om barnbidragets höjning. Vi är ense med utskottsmajoriteten och departementschefen om den föreslagna höjningen från 900 till 1200 kr., och vi har sagt att barnfamiljerna måste tillförsäkras samma andel i den allmänna standardstegringen som andra grupper i samhället. Vad vi närmast reserverat oss mot härvidlag är utskottets skrivning att höjningen är »väl avvägd». Vi menar att den föreslagna höjningen är i knappaste laget och medför en blott obetydlig förstärkning av barnbidragets värde. Prisstegringen under de fem år som gått sedan bidragets storlek senast fastställdes och den nu föreslagna momshöjningen på 5 procent tar det mesta av höjningen. Gör man en indexjämförelse för tiden från år 1965 visar det sig att det inte blir kvar mer än 65 kr. i standardhöjning i denna del för barnfamiljerna. Frågan om kompensation för kostnadsfördyringen behandlas i ett senare sammanhang, nämligen i reservationen 4 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. Enligt vår gemensamma uppfattning inom mittenpartierna bör barnbidragen indexregleras. Vi anser att barnfamiljerna automatiskt bör kompenseras i detta avseende för kostnadsfördyringen genom inbyggande av ett system med indextillägg. Man skulle då nå den effekten att barnbidragen bättre anpassas till det rådande kostnadsläget och inte — såsom skett i detta fall — drabbas av en lång eftersläpning. Vi hemställer därför i reservationen 4 om förslag till årets höstriksdag rörande ett system för index Herr tahnan! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40, som båda behandlar frågorna om barnbidragen. [ reservationen 3 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlas förslaget om införande av ett vårdnadsbidrag för att ge ett familjepolitiskt stöd till barnfamiljerna. Denna fråga är inte ny utan har tidigare aktualiserats bl.a. i motioner vid ett flertal tillfällen. Det hänvisas till att familjepolitiska kommittén har frågan under utredning. Det är vidare riktigt att frågan kräver en allsidig genomlysning. I reservationen uttalar vi bl.a. att man kan utgå från att ett vårdnadsbidrag under alia förhållanden måste omfatta samtliga barn i åldrarna upp till skolåldern. Utskottsmajoriteten å sin sida anför att familjepolitiska kommittén har förhoppningar om att kunna lägga fram ett förslag i slutet av nästa år. För vår del har vi uttalat att den reform som vi föreslår bör få träda i kraft något tidigare, nämligen den 1 januari 1971, i avvaktan på att det familjepolitiska stödet ytterligare kommer att byggas ut. Som här sagts tidigare föreslår vi ett vårdnadsbidrag på 500 kr., och vi menar att denna utgiftsökning är av sådan art att den bör prioriteras. Jag ber att också få yrka bifall till reservationen 3 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. I fråga om barnstödets fortsatta utbyggnad har vi i reservationen 5 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40 yrkat på att en plan skall framläggas för 1971 års riksdag. Som bekant arbetar här flera utredningar med de uppgifter som ingår i detta frågekomplex. Familjepolitiska kommittén har jämsides med bl.a. servicekommittén och 1968 års barnstugeutredning att behandla dessa frågor. Det är uppenbart att en gemensam plan för barnstödets fortsatta utbyggnad behö ver framläggas. En reform av denna art kommer givetvis att ta ekonomiska resurser i anspråk. Vi betraktar barnbidraget som ett centralt inslag i familjepolitiken även i framtiden, och en höjning av barnbidraget bör därför ingå i reformprogrammet. Det vårdnadsbidrag som vi i detta sammanhang har föreslagit bör införas, och värdesäkring av de familjepolitiska reformerna anser vi vara nödvändig för att skapa standardbeständighet. Det är å andra sidan också uppenbart att uppmärksamhet bör ägnas frågan om selektiva stödåtgärder åt barnfamiljerna. Det är naturligt att samhällets åtgärder när det gäller den framtida avvägningen mellan olika reformer får koncentreras till att vidta stödåtgärder där sådana bäst kan behövas.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 I fråga om propositionen om lagen om bidragsförskott kan sägas att utskottet därvidlag i stort sett varit enigt i denna del, och jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt. I andra lagutskottets utlåtande nr 41 behandlas frågan om införande av hemmamakebidrag. Ett sådant har tidigare motiverats i diskussionen. Det gäller ett hemmamakebidrag i stället för det avdrag på skatt som föreslagits från mittenpartierna i vår gemensamma partimotion. Principfrågan har prövats i bevillningsutskottet, vars majoritet avstyrkt motionen. I likhet med reservanterna i bevillningsutskottet anser vi i reservationen 1 i andra lagutskottets utlåtande nr 41 att stödet borde utformas som ett bidrag i stället för ett avdrag på skatten. Frågan kräver dock en teknisk beredning. Utgångspunkten bör därvid vara att samma verkningar skall eftersträvas enligt det system som föreslås i propositionen, dock med det undantaget att familjer med låga inkomster skall kunna tillgodogöra sig hela bidraget. Jag ber att i detta sammanhang få yrka bifall till förslaget om en teknisk utredning, under förutsättning att vår reservation i bevillningsutskottet vinner bifall. Herr Gustavsson i Alvesta har redan berört frågan om en utredning om förutsättningarna för införande av ett system med garanterad minimiinkomst. Jag ber att få instämma i vad han här framfört i det avseendet. I våra motioner 1: 1049 och II: 1214 har föreslagits att riksdagen skulle begära förslag till nästa års riksdag om ett extra pensionstillskott för att pensionärernas standard skulle förbättras. Vid behandlingen av denna fråga i utskottet konstaterades att riksdagen behandlat motioner om ' höjning av pensionstillskotten. Formella skäl lägger därför enligt utskottet hinder i vägen för att nu ta upp denna fråga till ny saklig behandling. Jag vill bara notera detta, men vi får återkomma till denna fråga ett kommande år. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer jag tidigare har omnämnt.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 41 behandlas bl.a. ett motionsförslag om utredning av ett system med garanterad minimiinkomst. Utskottet avstyrker motionerna. I reservationen 2 från mittenpartierna tillstyrks de däremot, och herr Gustavsson i Alvesta har alldeles nyss talat för denna reservation. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet har liksom utskottsmajoriteten inte blivit övertygade av argumenteringen för motionsförslaget. Vi anser att det nuvarande socialvårdssystemet, som i stort bygger på att sam hället genom selektiva och differentierade åtgärder sätter in sitt stöd där och när det behövs bäst, är att föredra framför ett system med generella bidrag. Detta är inte någonting speciellt utmärkande för socialvården. När det t.ex. gäller samhällets familjepolitik har man med de allmänna barnbidragen som stomme i familjestödet gått in för selektiva åtgärder till förmån för barnfamiljer med små eller inga inkomster. De kommunala bostadstilläggen är ett av många exempel på detta. Utskottsmajoriteten skriver att »man bör fortsätta med det nuvarande systemet med samordnade åtgärder inom social-, familje-, utbildnings-, arbetsmarknadsoch skattepolitiken» för att stödja de hjälpbehövande grupperna i samhället. Moderata samlingspartiet kan helt instämma i detta. Däremot hade vi reservanter gärna sett att utskottsmajoriteten litet starkare än vad som skett tagit avstånd från motionsuppslaget om en generell minimiinkomst för alla medborgare. Vi har i reservationen 3 velat markera denna uppfattning. Enligt vår bedömning kan det inte vara riktigt att skattebetalarna skall ansvara för att alla medborgare, oavsett eventuell brist på vilja att göra en insats i samhället, i förväg utan särskild prövning skall garanteras en viss minimiinkomst. Det kan väl inte alldeles uteslutas att ett sådant system kan bli en frestelse för åtskilliga mindre arbetsvilliga att helt avstå från försök att svara för sin egen och familjens försörjning i förlitande på att samhället under alla förhållanden kommer att förse dem med minimiinkomst. I den allmänna debatten har denna inkomst ibland t.o.m. kallats sociallön, vilket ytterligare markerar att vederbörande har samhällets sanktion på sitt sätt att bestrida kostnaderna för sitt och familjens uppehälle. Vi har, herr talman, genom reservationen 3 velat ge uttryck åt vår inställning. Däremot — det är jag mycket angelägen om att få understryka — sluter vi upp kring det nuvarande systemet, som innebär att samhället med kraft sätter in sociala stödåtgärder i olika former till hjälp åt medborgare som med eller utan egen förskyllan har råkat i svårigheter. Det är alltså ett system med både generella och individuella direkta stödoch hjälpåtgärder som vi liksom utskottsmajoriteten anser alltjämt bör vara vägledande för samhällets socialpolitik. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 vid andra lagutskottets utlåtande nr 41.
Herr talman! Jag vill gärna ta upp några punkter i anslutning till andra lagutskottets utlåtande över propositionen om ändring av vissa ekonomiska förmåner för barnfamiljer. Företrädare för de borgerliga partierna som i dag diskuterat insatserna på familjepolitikens område är fortfarande fångna i ett tänkande enligt vilket familjestödet är direkt beroende av skattesystemets utformning. Ett sådant tänkande borde vi ha gjort rent hus med när barnbidragen i slutet på 1940-talet fick sin nuvarande utformning. Den riktiga anknytningen är naturligtvis familjens inkomstläge. En skattepolitisk målsättning om omfördelning till förmån för låginkomsttagare har i och för sig ingen familjepolitisk motivering, lika litet som den: individuella beskattning som efter viss diskussion tycks ha allmänt accepterats. Samtliga de talesmän som vi har hört här har fallit offer för ett allvarligt missförstånd. När de försöker ange vad som har gjorts för barnfamiljerna under senare år tror de att det räcker med att bara titta på barnbidragen. Men dagens familjepolitik innefattar en rad åtgärder från samhällets sida dels i form av ekonomiskt stöd för att reducera skillnaden mellan familjer med och utan barn med tyngdpunkt på låginkomsttagare och enförälderfamiljer, dels i form av olika serviceåtgärder främst på barntillsynens område. Sedan de allmänna barnbidragen infördes som en stomme i familjestödet har stödformerna på andra sektorer utvecklats på ett genomgripande sätt. Från vissa håll har det gjorts gällande att barnfamiljerna har blivit missgynnade under senare år. Det är helt felaktigt. Herr Brandt har nyss gått igenom en rad olika reformer som har inneburit insatser för barnfamiljerna under den senaste tiden; moderskapspenningen, de nya bostadstilläggen och de höjda bidragsförskotten är exempel härpå. En ytterligare förstärkning av bidragsförskotten föreslås nu genomförd. Herr Gustavsson i Alvesta frågar hur denna höjning har kunnat ryckas loss ur det stora familjepolitiska paket som behandlas i familjepolitiska kommittén. Ja, vi har ju sett hur höjningarna av bidragsförskotten och åldersgränserna har inneburit en enkel nivåhöjning i ett system som för övrigt inte genomgår några förändringar. De har inneburit förstärkningar som det funnits starka skäl att genomföra just i samband med skattereformen. Höjningarna av barnpensionerna innebär dessutom strukturförändringar av mer genomgripande slag. De starka skälen finns förvisso också där, men den frågan är så komplicerad att vi får avvakta pensionsförsäkringskommitténs ställningstagande och förslag. I anslutning till skattereformen genomförs dessutom en betydande höjning av barnbidragen. Höjningen innebär att barnfamiljerna tillförs drygt 500 miljoner kronor per år. Vid sidan av dessa förbättringar av det direkta ekonomiska stödet har en kraftig satsning gjorts för utbyggnaden av service för barnfamiljerna, främst när det gäller barntillsynen. Årets riksdag har ju för övrigt nyligen godkänt ett förslag om en ny kraftig höjning av driftbidragen till daghem och fritidshem. Statsbidrag har införts för kommunala famil jedaghem. Insatserna inom den sociala hemhjälpen har också byggts ut; även denna verksamhet stimuleras genom statsbidrag. De statliga insatserna för sådana sociala serviceaktiviteter som jag nämnt har tredubblats på de senaste tre, fyra åren. De familjepolitiska stödåtgärderna är långt ifrån fullständigt utbyggda. Reformpolitiken måste fortsätta. Men våra resurser är begränsade, och det gäller att noga pröva var förbättringar i första hand bör sättas in. Den parlamentariskt sammansatta familjepolitiska kommittén har bl.a. till uppgift att undersöka effektiviteten av de befintliga stödåtgärderna och att föreslå olika utbyggnadsalternativ för de familjestödjande åtgärderna. Kommittén arbetar för närvarande med ett antal omfattande undersökningar som skall ge underlag för ett slutbetänkande från kommittén. Bland de frågor som kommittén nu behandlar kan nämnas frågan om ett eventuellt vårdnadsbidrag, som skulle avse en viss kostnadsersättning för barntillsyn.

Regeringen har i år föreslagit förstärkningar på ett antal punkter när det gäller de familjepolitiska stödåtgärderna: barnbidragen höjs, inkomstoch förmögenhetsgränserna för bostadstillläggen höjs, barnbidragsförskotten förbättras väsentligt, och det sker en betydande satsning för utbyggnad av barnstugeverksamheten genom en kraftig höjning av statsbidragen. Däremot kräver frågan om införande av vårdnadsbidrag ett betydligt djupare tankearbete och en djupare analys än vad som hittills presterats. Denna fråga måste också ses i sammanhang med des sa Övriga åtgärder och i sammanhang med de andra utbyggnadsalternativ inom familjestödet som planeras. Det är därför som regeringen uppdragit åt familjepolitiska kommittén att grundligt utreda dessa frågor. När den utredningen är klar har vi fått en noggrann genomgång, och då är också tidpunkten den rätta att ta upp dessa frågor till en seriös prövning.

Behoven finns på den ekonomiska sidan, och behoven finns på den sociala servicesidan. Behovet av barnomsorg när föräldrarna arbetar är ur barnets synpunkt lika stort var än på inkomstskalan familjen befinner sig. Utbyggnaden av daghem, fritidshem, familjedaghem och barnvårdarinneverksamhet måste alltså ske på ett sådant sätt att i framtiden det totala omsorgsbehovet kan täckas. Att också behovet av lekskola är ett behov som alla barn bör få tillfredsställt är en insikt som driver fram krav på en obligatorisk förskola, något som nu är under prövning i barnstugeutredningen. Jag har i annat sammanhang tagit upp dessa problem. Jag vill här bara kortfattat omnämna dem.

Barnbidragen är den fasta bottenplattan i det ekonomiska stödet, men barnbidraget kan i framtiden få ytterligare en funktion, en funktion i utjämnande syfte mellan familjer i olika inkomstlägen. Påbyggnader av det ekonomiska stödet måste väsentligen styras till dem som har de största ekonomiska behoven. Bostadsstödet har i dag en sådan inriktning. Ett eventuellt vårdnadsbidrag bör få en liknande konstruktion, så att det dels riktas mot den mest vårdkrävande åldern, dels styrs till dem som av ekonomiska skäl bäst behöver ett vårdnadsbidrag. Det är alltså dessa frågor som vi arbetar med inom familjepolitiken, och det är här vi behöver klara analyser från familjepolitiska kommittén för att kunna gå vidare.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff påstod att företrädarna för den borgerliga sidan var fångna i föreställningen att det bara är barnbidraget som spelar någon roll — jag tror det var ungefär så orden föll — och att vi hade fallit offer för ett missförstånd. I reservationen 5 till andra lagutskottets utlåtande nr 40 talar vi om barnstödets fortsatta utbyggnad och säger att vi vill ha en plan över det. Här är det givetvis många olika faktorer som spelar in. Riksdagen har för något år sedan enhälligt uttalat att barnbidragen bör betraktas som ett centralt inslag i familjepolitiken även i framtiden, och vi utgår ifrån att den principen alltjämt är bärande. Det går ju i alla fall en skiljelinje i fråga om kostnader mellan de familjer som har barn och de som inte har barn — det kommer man väl inte ifrån. Jag hade frågat hur frågan om bidragsförskotten kunde ryckas loss. Jag tyckte det var egendomligt att man det ena året när det gällde liknande frågor hänvisade till den pågående utredningen och att statsrådet det andra året utan vidare kunde rycka loss en del frågor från den utredning som statsrådet själv tillsatt och lägga fram ett förslag här i riksdagen i dessa frågor. Jag tycker det är märkligt att man i det ena fallet kan föregripa utredningens resultat, medan man i det andra fallet hän visar till att utredningen först måste slutföra sitt arbete.

Herr talman! Det är ingalunda så att vi inom mittenpartierna tror att barnbidraget är allt som har gjorts för barnfamiljerna, men det som diskuteras i dag är skatteomläggningen och de frågor som sammanhänger med den, bl.a. just barnbidraget. Fru Odhnoff sade att det genomförs en betydande höjning av barnbidraget. Vill statsrådet Odhnoff verkligen karakterisera höjningen som betydande? Enligt de uppgifter som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst kommer redan vid en måttlig inflation, inom vars ram prisstegringarna säkert inte kommer att hålla sig, 30 kr. att vara kvar av de 300 kronorna sedan man räknat bort kompensation för prishöjningar vid 1971 års början. Innebär det en betydande höjning av barnbidraget? Sedan talade fru Odhnoff om statsbidrag till familjedaghem och service av olika slag åt barnfamiljerna, men bur går det vid en sådan här omläggning för alla de barnfamiljer som inte får någon del av servicen därför att den inte på långa vägar är tillräcklig? Daghem, familjedaghem o. s. v. räcker inte, därför att behovet är så enormt mycket större än efterfrågan. Skall de inte kompenseras på något sätt? Skall de inte få del av den utjämning mellan barnförsörjare och icke barnförsörjare som onekligen är motiverad? I tidningen Byggnadsarbetaren finns en mycket intressant artikel som handlar just om barnbidragen och som jag vill rekommendera statsrådet Odhnoff att läsa. Till sist, herr talman, vill jag framställa samma fråga som jag förut i dag har ställt till herr Brandt. Om man stoppar upp den ekonomiska utjämningen mellan barnförsörjare och icke barnförsörjare, betyder det i själva verket en extra skärpt marginalbeskattning just för barnförsörjarna. Är man beredd att säga att det är detta man nu vill ge de unga barnfamiljerna?

Herr talman! När statsrådet Odhnoff här sammanfattade vad som görs på det familjepolitiska området räknade hon upp förslag och åtgärder som vi här i riksdagen har varit helt överens om. Det föreligger alltså inte några divergerande meningar om behovet av eller det riktiga i de åtgärderna. Statsrådet Odhnoff sade att barnbidragen också i fortsättningen kommer att vara den fasta bottenplattan och att de kanske också kommer att få en utjämnande funktion. Vi har emellertid konstaterat att denna höjning av barnbidraget knappt fyller ut den penningvärdeförsämring som har förekommit under tiden sedan barnbidraget senast fastställdes. Det sades någonting om att vårdbidraget bör inriktas på den mest vårdkrävande åldern. Jag skulle vilja säga att det väl ligger ganska mycket i vad vi inom mittenpartierna har föreslagit, att vårdbidraget i första hand skall gälla åldrarna upp till skolåldern, där det faktiskt föreligger ett speciellt behov av bidrag av denna art.

Jag vill bara helt kort svara herr Gustavsson i Alvesta, att förslaget om indexreglering av barnbidragen visar att man till varje pris vill hålla fast vid en ekonomisk förmån. Talet om urholkning av barnbidraget har också ofta upprepats från mittenpartierna. Det är sant att herr Gustavsson i Alvesta förra året motionerade om höjning av åldersgränserna för bidragsförskott, men vi har i dag ett bättre underlag än vi hade förra året. Vi har alltså kunnat penetrera denna fråga i departementet och se att det nu finns möjlighet att lägga fram ett sådant här förslag. Vi finner då inget skäl att vänta med det. Fru Nettelbrandt sade att den service som barnfamiljerna kräver inte på långa vägar är utbyggd så att den förslår. Jag instämmer, men är det då inte alla skäl att prioritera en utbyggnad av den hellre än att föra ett ekonomiskt rättviseresonemang som går ut på att den som inte kan få den service han behöver kan få en tia i veckan i stället? Herr Jonsson i Mora känner med tillfredsställelse igen förslag och åtgärder som riksdagen i enighet har tagit ställning till. Jag är glad över att han då tydligen också kan känna igen det principiella resonemang jag förde om en övergång från horisontell omfördelning till en starkare markerad vertikal omfördelning. Det är annars en nyhet för mig att man på borgerlig sida kan vara med på en sådan övergång. Vad beträffar vårdbidraget har det förslag som framförts från mittenhåll gått ut på att man skall ge ett ytterligt knappt ekonomiskt stöd och sprida ut det i åldrarna upp till sju år. Jag tror att den riktiga vägen är att ta reda på i vilka åldrar vårdbehovet är allra störst och börja bygga ut vårdbidraget i dessa åldrar men samtidigt göra klart för sig, vilka familjer och vilka inkomstgrupper som behöver det största ekonomiska stödet. Bidraget måste ju ha den dubbla inriktningen att tillgodose dels ett speciellt behov på den ekonomiska sidan och dels ett speciellt behov när det gäller den verksamhet som det här är fråga om.
Herr talman! Det skulle vara väldigt intressant att få veta, fru Odhnoff, vad det är för bättre underlag i jämförelse med det som fanns förra året som man har fått fram i departementet nu. Då uttalade ett enhälligt utskott att det borde vara en samordning beträffande ål dern för bidragsförskotten, för barnpensionerna i folkpensionssystemet 0. sS. Vv. Därtill kommer ju, att statsrådet har gett utredningen direktiv att utreda frågan. Det har väl i regel iakttagits den principen, att när en fråga har överlämnats till en utredning, skall frågan utredas av denna, som skall framlägga förslag med anledning därav. Det trodde jag var en alltjämt gångbar princip. Men fru Odhnoff tycks ha en annan uppfattning. Det skulle emellertid som sagt vara mycket intressant att få veta vad det är för bättre underlag som fru Odhnoff har i dag och som inte fanns för ett år sedan, när frågan överlämnades till en utredning. Vad beträffar barnbidrag får jag nästan den uppfattningen av statsrådets resonemang här, att hon är mycket tveksam om hur man kommer att behandla barnbidragen i fortsättningen. Jag hänvisade i mitt förra anförande till att riksdagen en gång tidigare har uttalat att barnbidragen bör betraktas som ett centralt inslag i familjepolitiken även 1 framtiden. Jag frågar statsrådet Odhnoff: Har statsrådet en annan uppfattning än den som riksdagen tidigare har uttalat?
Herr talman! Statsrådet Odhnoff ställde frågan: Är det inte alla skäl att prioritera denna utbyggnad i stället för att gripas av något ekonomiskt rättviseresonemang? Det låter som om vi just nu skulle ha gripits av tanken att vi skulle ha barnbidrag. Det är ju något som vi bl.a. har kämpat för gemensamt omkring 1960, när det var aktuellt ifrån visst håll att något barnbidrag skulle tas bort. Under detta århundrade har vi över huvud taget i vårt skattesystem gått in för ett hänsynstagande = till försörjningsbördan, fastän jag medger att vad man menat med försörjningsbörda har skiftat från tid till annan. År 1947 blev vi överens om att hänsynstagandet till barnen skulle ske inte direkt i skattesystemet utan det skulle avlösas med barnbidragen så att det generellt skulle bli lika för samtliga. Det har vi tyckt vara en god lösning. Nu har jag försökt att studera motiven till att barnbidragen höjs med 300 kr. Det står i Debattfakta nr 2, att skälet till barnbidragshöjningen är att barnfamiljerna skall få kompensation för momshöjningen och dessutom att majoriteten av barnfamiljerna skall få en lättnad genom skatteomläggningen. Det är de skäl som regeringen åberopar, men de skälen räcker tydligen bara till att föreslå 300 kr., inte mer. Vi påpekar nu och har också bevisat det genom material i detta avseende, att det inte blir någon lättnad därför att dessa pengar redan är konsumerade genom de senaste prisökningarna, innan det nya systemet hinner träda i kraft. Det är därför vi vill öka barnstödet, och vi har valt att prioritera det till vårdbidraget. Men då blir det plötsligt fel att ge någon generell lättnad åt barnfamiljerna i samband med skatteomläggningen.
Herr talman! Jag har, herr Gustavsson i Alvesta, sagt att det är omständigheter som har framkommit i samband med skattereformen som är anledningen till att vi har gjort en omprövning av möjligheterna att få fram detta bidragsförskott. Vad beträffar barnbidrag vill jag gärna upprepa vad jag sade, nämligen att barnbidraget är den fasta bottenplattan i det ekonomiska stödet. Om man kallar det för ett centralt inslag eller en fast bottenplatta må väl komma på ett ut. Men ser vi på den framtida inrikiningen och på hur vi skall bygga vidare på detta ekonomiska stöd finner vi, att det ekonomiska stödet väsentligen måste styras till dem som har de stora ekonomiska behoven. Det är på den grunden jag underkänner det ekonomiska rättviseresonemang som kan ligga bakom förslaget om vårdnadsbidrag. Jag tror nämligen att vårdnadsbidraget också måste konstrueras så, att de ger mer pengar i handen för den som har mindre med pengar i portmonnan.

Herr talman! Låt mig bara citera några rader ur reservation 5 vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. Där står det bl.a. följande: »Ett utbyggt vårdnadsbidrag måste som tidigare nämnts likaså komma till stånd liksom värdeoch standardbeständighet för de familjepolitiska förmånerna. Det är uppenbart att också frågan om selektiva stödåtgärder åt barnfamiljerna bör ägnas uppmärksamhet. Genom 1968 års reform angående bostadstilläggen gav man i enighet uttryck åt att de begränsade resurser som samhället då kunde disponera borde sättas in på de grupper av barnfamiljer, där stödbehovet var störst. Det ligger i sakens natur, att statsmakterna även i framtiden vid avvägningen mellan olika angelägna reformer får koncentrera sina stödåtgärder till sådana familjer, som mera påtagligt är i behov av samhällets stöd.> Detta framhålles alltså i reservationen, och jag har velat anföra detta med anledning av statsrådet Odhbnoffs anförande.

Herr talman!

Med anledning härav har jag bedrivit historiska studier och framför allt talat med vederbörande. Därav har framgått, att statsministern regelbundet deltar i den inledande debatten vid remissdebatt, utrikesdebatt samt i en del fall vid den ekonomiska debatt som avslutar vårriksdagen. I övrigt har det hänt endast en gång under de 23 år som min företrädare innehaft ämbetet, att statsministern ingripit i debatten före vederbörande fackminister. Det ägde rum under ATP-debatten 1958 och motiverades uteslutande med att statministern skulle ställa kabinettsfråga, eftersom det kunde förväntas att andra kammarens majoritet skulle fälla förslaget i det läget. Men i övrigt har det aldrig hänt att statsministern ingripit i någon av kamrarnas debatter före fackministern. Det har någon gång hänt att han vid ett senare tillfälle deltagit i debatten av mera allmänpolitiska skäl. Denna praxis har jag följt strikt och kommer äver att göra det i framtiden. I detta fall har finansminister Sträng först deltagit i skattedebatten i första kammaren, och han kommer i kväll att fortsätta i denna kammare. Han får ta en kammare i taget — det är konse:- kvensen av den riksdagsordning som för närvarande gäller. Herr Holmberg har varit missnöjd i onödan, och hans missnöje kan endast vara berättigat av det skälet, att man med hänsyn till honom borde ha infört en ny praxis i denna kammare och det har jag inte ansett motiverat.

Herr talman! Jag har en känsla av, att statsministern försöker komma ifrån denna sak på ett litet lättvindigt och gärna också litet försmädligt sätt. Här är det inte fråga om att lyssna till en eller annan ledamots anförande i kammaren. Vad det gäller är den politiska vikt, som inte bara vi i oppositionen utan alldeles uppenbart även regeringen tidigare har fäst vid skattefrågan och den skattereform, som regeringen presenterat. Det går inte att komma ifrån det problemet genom att bedriva historiska studier och sedan säga, att statsministern bara en gång tidigare har varit uppe i en fackfråga av detta slag.

Det finns ju en praxis när det gäller utrikesdebatter, handelsdebatter, i vissa fall ekonomiska debatter samt remissdebatter, där regeringen företräds av fackministern — utrikesministern, finansministern, handelsministern — och statsministern. Att nu försöka skylla ifrån sig med hjälp av något slags historisk forskning tycker jag inte är värdigt statsministern. Då får vi det intrycket, att statsministern tydligen inte vill ta upp en ordentlig diskussion med oppositionen i skattefrågan — och det är en mycket allvarlig sak!
Herr talman! Herr Holmberg trasslar till det och gör det litet besvärligt för sig. Jag sade mycket riktigt att det finns några tillfällen då statsministern regelbundet deltar i den inledande debatten, nämligen i remissdebatter, i utrikesde batter — då han läser upp regeringsdeklarationen i andra kammaren — samt i något fall i den avslutande ekonomiska debatten. I övrigt har det aldrig förekommit, åtminstone inte under efterkrigstiden, att statsministern deltagit i den inledande debatten om en sakfråga. Detta kan heller inte herr Holmberg bestrida. Men sedan sade herr Holmberg att denna skattereform är så mycket viktigare än alla andra reformer, som vi har beslutat om under efterkrigstiden, att vi borde ha gjort ett avsteg i dag och infört en ny praxis. Ja, den reform vi nu diskuterar är oerhört viktig, men den är inte viktigare än de stora sociala reformer, t.ex. skolreformen eller någon annan reform, som vi har genomfört här i riksdagen under 25 år och där det inte har ansetts motiverat med ett avsteg från praxis. Därför har jag benhårt följt den praxis som gällt, att om det rör en stor sakfråga skall i första hand vederbörande fackminister föra debatten i vardera kammaren. Det finns ingen annan rimlig väg att ordna den saken på, om man inte vill införa den principen att det är statsministern såsom partiledare som skall föra alla debatter, vilket jag tycker är felaktigt. Sedan försökte herr Holmberg göra gällande att jag på grund av den intellektuella ångvält som skulle rulla fram här i kammaren när herr Holmberg tog till orda inte skulle våga diskutera skattefrågorna med herr Holmberg. Han har en gång tidigare 1 ett televisionsprogram framfört detta påstående. Sedan möttes vi emellertid i Sundsvall och diskuterade bl.a. skatterna och därefter har han icke anfört argumentet. Det är något som endast möjligen han själv kan tro på. Vi har en riksdagsordning, vilken löper på det sista året och vilken, såsom så många konstaterat, medför vissa praktiska svårigheter som nu kommer att bortfalla. Så länge vi har denna riksdagsordning finns det emellertid ingen anledning att frångå den praxis som regeringen följer, nämligen att det i första hand är vederbörande fackminister som skall svara för debatten i bägge kamrarna i samband med behandlingen av alla större och mindre reformer.

Herr talman! Jag tycker att herr Palme har kommit ganska långt ut på det sluttande planet, när han åberopar riksdagsordningen som skäl för att han inte uppträtt i kammaren. Det är ju inte fråga om riksdagsordningen utan om den praxis som enligt herr Palmes mening har rått och som herr Palme tydligen inte vågar byta med. Det här är inte alls något som är besvärligt för mig, herr Palme. Men statsministerns sätt att argumentera är besvärande för honom själv.

Detta är realiteter, som herr Palme vill undanskymma och inte är beredd att gå in i diskussion om. Nu får vi emellertid veta att Gunnar Sträng efter middagspausen skall ta hand om ruljangsen och jag vill inte alls bestrida, att herr Sträng är långt kunnigare på skatteområdet än herr Palme. Från den synpunkten kan den fortsatta debatten bli intressant.
Herr talman! Det är självfallet en smula svårt att använda herr Holmberg som måttstock på regeringsledamöternas kunskaper, men jag vill inte bestrida att han i detta fall sannolikt har rätt. Vad han ville ha sagt med sitt långa inlägg var emellertid bara att skattefrågan av mig borde ha bedömts som så viktig att jag inte kunde överlåta åt finansministern att debattera den i andra kammaren utan själv borde ha övertagit denna uppgift. Men jag har förtroende för Gunnar Sträng, på samma sätt som Tage Erlander hade förtroende både för honom och för alla sina andra finansministrar och fackministrar. Den sak vi nu diskuterar har i någon mån en principiell innebörd, som jag vill ta upp, när jag nu diskuterar detta med herr Holmberg. En regering är ett arbetslag som måste samarbeta som en kamratkrets. Varje ledamot av denna regering har sitt fögderi. Vi bär ett gemensamt ansvar, och statsministern har ett slags samordnande funktion och ett allmänpolitiskt ansvar. Ett uttryck för det samarbete som vi har är emellertid att varje ledamot av regeringen i första hand svarar för sitt fögderi inför riksdagen. Det är bara av allmänpolitiska skäl som statsministern i efterhand kan finna skäl att ingripa i debatten. Sådant är vårt sätt att arbeta, och det är ett bra sätt, herr Holmberg. Jag vet inte om herr Holmberg skulle känna sig en smula upplyftad ifall statsministern störtade upp när herr Holmberg störtat upp och deltog i debatten. Men herr Holmberg kommer att få finna sig i, så länge denna regering arbetar, att om han ger sig in i en sakfråga — vare sig det gäller försvar, skatter, pensioner eller skola — kommer han att möta den fackminister som har hand om området i fråga. Det är den princip. efter vilken denna regering arbetar. Och det var på sätt och vis bra att herr Holmberg framförde sina moderata otidigheter i förmiddags, ty det gav mig tillfälle att klargöra denna enkla princip.

Vi kan väl alla beklaga att utvecklingen inte har gått fortare än att det alltjämt finns stora olikheter i vårt samhälle. Jag skulle tro att ingen är mer medveten om detta förhållande än socialdemokratin. Ändå är det fråga om, om inte vi nått längre än många andra industrinationer i motsvarande situation. Studiedelegationer kommer till Sverige för att se på vår välfärdsstat, och vi vet att om vi rör oss utanför vårt lands gränser är just den utjämning som vi här har nått vad man tar upp när man talar om politik och sociala förhållanden. Jag skulle vilja fråga, om inte detta ändå säger herr Gustavsson någonting — och även herr Magnusson i Borås, som under eftermiddagen målade vårt lands situation i så mörka färger. Sammanhanget är ju inte enkelt. Det finns tydligen hos oss en inneboende kraft, som arbetar i riktning mot skillnader, och det är den som de politiska partierna och den politiska viljan måste kämpa mot. Att man inte lyckas i det avseendet beror på att verkligheten sannerligen är motsträvig. Socialdemokratin har väl knappast heller de andra partierna med sig när det gäller att sträva mot en större jämlikhet. Man kan fundera över hur vårt land skulle ha sett ut, om de som nu kritiserar oss hade suttit vid regeringsmakten i 35 år. Hade vi då haft den situation som råder i dag? Man kan kritisera den, men trots detta måste man väl konstatera, när man gör en summering, att vi har nått längre än många andra. Ändå har vi mycket ogjort. Jag skall, herr talman, nu tala å andra lagutskottets vägnar. Utskottsmajoriteten är verkligen stor i dessa frågor både i andra lagutskottet och i bevillningsutskottet. De borgerliga partierna har ju knappast kunnat ena sig om någon reservation, och därför får man anta att det, när vi så småningom kommer att votera i natt, blir en ganska stark uppslutning omkring skattereformen — ty det är en sådan det är fråga om och inte en familjepolitisk reform. De flesta av reservationerna skulle jag kunna avfärda ganska kortfattat, eftersom vi redan har diskuterat dem rätt mycket. Dessutom kommer finansministern relativt snart in i debatten, och han gör förmodligen ett ganska stort svep över hela fältet. Vidare kan det väl anses att det knappast finns ekonomisk täckning för alla förslag på det område som jag skall beröra, och därför skulle jag kort och gott kunna säga, att önskelistor kan vi alla skriva, men om vi inte har pengar för att förverkliga dem är de inte mycket värda. Det är väl ganska våghalsigt att i den ekonomiska situation som vi nu har späda på med ytterligare utgifter. Det har sagts att de borgerliga partierna är beredda att hjälpa oss med finansieringen när den dagen kommer, och det är vi naturligtvis tacksamma för. Men det hade varit bra om vi redan nu fått ett besked om varifrån slantarna skall tas. Detta är som sagt inte en familjepolitisk utan en skattepolitisk reform. Det är en viktig anmärkning — det har vi hört tidigare, och jag vill gärna understryka det. Det betyder i realiteten att vi bör vänta med att genomföra nya familjepolitiska åtgärder tills vi har fått en samlad bedömning och endast fatta beslut i fråga om sådana familjepolitiska åtgärder som är nödvändiga för att skattereformen inte skall få slagsida.

Att nu ta upp familjepolitiska frågor så att säga utanför skattereformens ram är väl ändå att handla fel. Vi behöver se de förslag som utredningen kommer att lägga fram, vi behöver se remissvaren, vi behöver ha den offentliga diskussion som följer i en utrednings spår. Jag skall försöka att kortfattat ta upp några av reservationerna. Låt mig först beröra reservationen 3 som är fogad vid andra lagutskottets utlåtande nr 40. I denna krävs införande av ett vårdbidrag på 500 kr. som skall utgå varje år fram till barnets inträde i grundskolan. Kostnaden härför beräknas uppgå till den nätta summan av 400 miljoner kronor om året. Utan att göra något slutligt ställningstagande kan man fråga sig: Skall vi ha ett sådant vårdnadsbidrag? Varför skall vi i så fall sätta gränsen vid 7 år — eller 6 år, om vi får en obligatorisk förskola? Är det inte också så, att barnen blir dyrare allteftersom de blir äldre? Då borde väl bidraget vara högre ju äldre barnen blir och inte tvärtom. Jag har i min hand det förslag som Stockholms socialnämnd i dagarna har lagt fram beträffande socialhjälpens grundbelopp. Där delas barnen upp i olika åldrar: 155 kr. i månaden för barn upp till 9 år, 235 kr. därifrån och upp till 15 år och 285 kr. mellan 16 och 19 år. Denna skala är grundad på budgetberäkningar som har gjorts av ett par konsulenter utanför socialnämnden i Stockholm. Den visar egentligen bara vad vi alla vet, att kostnaderna för barnen stiger ju äldre de blir. Vi kan inte avgöra om vi skall ha ett sådant här vårdnadsbidrag eller någonting annat förrän vi har fått en samlad bedömning — 400 miljoner kronor kan kanske användas till många andra angelägna reformer. I fråga om barnbidraget föreslås ingen ytterligare höjning i första taget, men det talas om en plan för barnstödets fortsatta utbyggnad. Vad är det? Efter vad jag kan förstå är det precis vad den familjepolitiska kommittén skall syssla med — den skall dra upp dessa riktlinjer. Men nu skall man helt plötsligt ha en plan utanför denna utredning. I det sammanhanget talar man om att barnbidraget har blivit urholkat. Man ser saken statiskt. Barnbidraget skall vara beskaffat på ett visst bestämt sätt. Vidare skall det följa konsumentprisindex. Vi vet alla att barnbidraget inte har blivit höjt under de fem senaste åren. Det är en medveten politik från vår sida. För övrigt kan nämnas att barnbidraget sedan det infördes — om man går 13 eller 14 år tillbaka i tiden — har blivit tre och en halv gånger större medan konsumentprisindex under samma tid bara något mer än fördubblats. Barnbidraget har alltså inte urholkats i förhållande till konsumentprisindex. Jämför man däremot bidraget med reallöneförändringen blir förhållandet självfallet något annorlunda. När man talar om en indexreglering av barnbidragen är det samma tankegång som ligger bakom. Man skall konservera barnbidraget. Det skall ha en viss storlek i förhållande till reallönen eller konsumentprisindex. Men frågan är fortfarande: Skall vi ha det på det sättet eller skall vi använda pengarna till något annat? Vi har hävdat från socialdemokratins sida att vi bör med de begränsade resurser vi har lägga pengarna där de bäst behövs. Samma diskussion hade vi i samband med införandet av bidraget till barnfamiljernas bostadskostnader. Jag tror att det är på den väg som man slog in på då som man bör gå vidare. Vi har inte obegränsade resurser. Därför måste man lägga pengarna där de bäst behövs. Skall barnbidraget vara statiskt eller skall det öka? Mittenpartierna har sin åsikt i det fallet. Vi skiljer oss åt i bedömningen av den frågan. I en reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 41 vill man ha en teknisk beredning om hemmamakebidraget, d. v. s. de 1 800 kronorna. En sådan beredning anses kunna lägga fram sitt förslag ganska snart. Man frågar sig hur detta bidrag skall se ut, hur det skall fungera och hur det skall bli möjligt att genomföra det i verkligheten. Vi har ju en avtrappning av de 1800 kr. man får tillbaka via skattemyndigheterna. Hur skall detta synkroniseras med det direkta bidrag som enl. mittenpartierna skall betalas ut? Ja, betalas ut av vem? Av skattemyndigheterna? Skall bidraget två år efter inkomstens förvärvande helt plötsligt komma neddimpande i brevlådan någon gång när skattemyndigheterna är färdiga med sin taxering? Det är klart att det rent tekniskt går att genomföra bidragsformen men jag förmodar då att man får gå fram på den vägen att man lämnar 1 800 kr. till alla gifta och andra sammanboende efter de regler som man har inom försäkringslagstiftningen. Då kommer nästa fråga: Måste inte dessa 1800 kr. samordnas med andra socialbidrag? Såsom förslaget är utformat av de borgerliga skall bidraget lämnas till låginkomsttagarna i vårt land. Det låter ju bra, men då måste man ju reglera andra socialbidrag på något sätt. Man måste göra en samordning med allt annat som ligger inom socialpolitikens ram. Jag kan inte tänka mig att det kan fungera på annat sätt. Det verkar som om man varit ganska snabbt ute och skrivit ihop något som man trott vara bra men som man inte riktigt har tänkt igenom. Det är naturligtvis inte möjligt för mig heller att se alla konsekvenser, men när man ser närmare på konsekvenserna förefaller det besvärligt att komma till rätta med dem. Det är inte heller här säkert att man använder pengarna på rätt sätt. Till sist finns det i samma utlåtande nr 41 en reservation som upptar ett förslag om garanterad minimiinkomst. Den ärade representanten för moderata samlingspartiet i andra lagutskottet, fröken Wetterström, tyckte inte om mittenpartiernas förslag om minimiinkomst. Men i bevillningsutskottets betänkande finns en mycket kort reservation från moderata samlingspartiet i vilken man föreslår negativ skatt. Innan man har utrett detta vet man ju inte riktigt vad det innebär. Det har framförts många luftiga tankar och skrivits många artiklar om den negativa skatten. Men jag har i varje fall i förstone fått det intrycket att minimiinkomst och negativ skatt är ungefär detsamma. I båda fallen överlämnar man ju utan att pröva behovet pengar till vissa människor i vårt samhälle som inte har tillräckligt stor arbetsinkomst.

Förslagen har ibland haft en annan form; man har velat att Sverige skulle underteckna en internationell konvention.

Det må förhålla sig hur som helst med den saken. Jag tycker i varje fall att det finns ganska stor likhet mellan minimiinkomst och negativ skatt. Tanken på minimiinkomst eller negativ skatt är väl inte någonting som man skall skriva bort för all framtid. Det ligger ju i och för sig mycket i idén att förenkla vårt väldiga nät av socialförsäkringar. Men det är ganska svårt att förenkla det; tillvaron är inte enkel, människorna är olika, och att åstadkomma någonting som passar alla är kanske inte så lätt i praktiken som i teorin.

De uppgifter man har om kostnaderna i Stockholm visar att denna verksamhet drar en extra kostnad på 3,5—4 miljoner kronor, medan de sammanlagda utgifterna för socialhjälpen i Stockholm uppgår till 43 miljoner kronor. Det är alltså genom en uppräkning av normalbeloppen som man kommer till denna garanterade levnadsstandard. Detta är ett försök att hyfsa den starkt differentierade behovsprövningen, att inte behöva räkna allting och inte behöva värdesätta allting utan ge ett belopp och låta människorna klara sig på det beloppet hela månaden. Varje socialvårdare vet att detta inte kan fungera för alla människor utan att det bl.a. för alkoholiserade behövs en annan form av utbetalningar. Låt oss emellertid se hur det som skall prövas i Stockholm och kanske på andra håll slår ut innan vi går vidare och bygger luftslott med förslag om minimiinkomst eller negativ skatt. Jag sade att det har bubblat upp en del egendomligheter ur människornas innersta. Jag läser i Svenska Dagbladet att en Sixten Pettersson i Bandhagen, som skall bli landstingsman, funderar på att sluta arbeta och ta emot »social lön» i stället. Han är inte här, men jag skulle vilja råda honom och de som skriver i frågan att först gå till socialnämnden i Stockholm och höra efter, om man kan handla så. Det är nämligen inte alls troligt att det går. Jag ber, herr talman, att få tillstyrka andra Jlagutskottets två utlåtanden på samtligt punkter och yrkar avslag på samtliga till dessa fogade reservationer.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv inledde med att knyta an till vad jag sade till herr Brandt tidigare, men herr Svensson lade en del ord i min mun som jag inte hade yttrat. Jag har protokollet här, och jag sade att det är rätt intressant att lyssna på herr Brandt. Skulle man ta honom på orden, skulle det egentligen inte finnas några problem i det här samhället, utan allt skulle vara väl beställt. Man måste då fråga sig, hur TV-programmet i går kväll har tillkommit, eftersom det klart motsäger vad herr Brandt här gör gällande. Jag förde inte in debatten på de frågor som herr Svensson sedan tog upp. Sedan några korta kommentarer till herr Svenssons anförande. Beträffande vårdbidraget sade herr Svensson att ett barn kostar mer pengar ju äldre barnet blir. Visst är det så, men det är inte den frågan vi diskuterar här. Vårdbidraget avser inte att täcka barnkostnaderna som sådana utan avser att vara en ersättning för den bundenhet som tillsynen innebär. Sedan kom herr Svensson in på barnbidraget och sade att det är en medveten politik att barnbidraget blir urholkat. Strax före middagsuppehållet sade statsrådet Odhnoff att barnbidraget skall vara och är bottenplattan i familjepolitiken. Om vi är överens om att barnbidraget är bottenplattan och om bottenplattan urholkas, är det då inte risk för att en del av det familjepolitiska systemet raseras? Herr Svensson sade att frågan om garanterad minimiinkomst är komplicerad och att ersätta de nuvarande socialförsäkringarna med en generellt verkande minimiinkomst är komplicerat därför att tillvaron för människorna är komplicerad. Jag kan helt instämma med herr Svensson i fråga om att tillvaron för människorna är komplicerad. Det får emellertid inte innebära att man hesiterar inför de svåra frågorna och avstår från att ta upp dem. Vad vi har velat med motionen och reservationen är att få den frågan belyst. Vi vill som sagt att man skall undersöka förutsättningarna för ett sådant system.

Herr talman! Bara några ord i den här milda västanfläkten! Den proposition om barnbidragen som vi har att ta ställning till innebär en ökning som beräknas ge full kompensation. I det avseendet följer man alltså den princip som herr Gustavsson i Alvesta just nu tycks vilja tilllämpa. Som vi har sagt tidigare bör man emellertid inte lägga fast det allmänna barnbidraget vid en viss storlek. Vi måste få pröva kostnaderna för barnbidragen i förhållande till andra utgifter inom familjepolitikens ram och få en samlad lösning. Låt oss alltså avvakta resultatet av den familjepolitiska utredningen, som kommer inom en inte alltför avlägsen framtid! Till fröken Wetterström vill jag säga att jag reagerade mot det starka avståndstagandet från mittenpartiernas reservation om minimiinkomst som innebär, enligt fröken Wetterström, att pengar skulle lämnas över utan individuell prövning. Jag fattade väl fröken Wetterström riktigt på den punkten. Men negativ skatt är ju precis detta.

Herr talman! I anslutning till ordskiftet mellan statsministern och herr Yngve Holmberg före middagsrasten är det väl bara att beklaga, att arbetsformerna i denna riksdag innebär, att vi tvingas att fördela oss på två kamrar. Jag brukar ju i allmänhet försöka tillmötesgå herr Holmberg och likasinnade genom att så ofta som möjligt bevaka andra kammaren. I dag var det väl också riktigt, att första kammaren fick ett gästbesök av finansministern. Om jag skall göra en personlig bekännelse kan jag säga, att jag ibland här i kammaren har saknat den intellektuella briljans som i regel utmärkt herr Bohman i alla våra överläggningar tidigare i sådana här frågor. Det är därför naturligtvis oerhört frestande att återuppliva de gamla trivsamma stunderna genom att gå över i medkammaren och få ett ordbyte med herr Bohman. På den punkten har jag ju också blivit tillfredsställd och fått min önskan uppfylld i dag. Nu har inte herr Holmberg hunnit hit ännu, och följaktligen är det väl rätt meningslöst att jag riktar mig direkt till honom. Jag får väl därför spara det litet grand. Låt mig emellertid säga att jag ger herr Holmberg rätt i att det är en stor och genomgripande reform som kammaren debatterar i dag. Det är väl efterkrigstidens mest genomgripande skattereform, och den är framför allt originell i det avseendet att alla de skattereformer vi tidigare beslutat aldrig har haft den klara omfördelningskaraktär som den skattereform har som nu presenteras kamrarna. Jag har haft tillfälle att tre gånger under min tid som finansminister uppvakta kamrarna med förslag om revisioner av skatteskalan. Jag kollationerade det nyligen och kunde konstatera att inte i något fall har vi tidigare vågat vara så djärva, att det funnits bå de plus och minus i de effekter som förslagen medfört i relation till olika inkomsttagargrupper i landet. Det har ju varit en mycket irriterad stämning, har det sagts mig, här i kammaren i dag, som kanske närmast kommit till uttryck från folkpartiets talarinna, varvid gjorts gällande, att det skulle ha förekommit en hel del av hemlighetsmakeri, innan reformförslaget lades på bordet. Det är inget nytt, ärade kammarledamöter. Vi har hört det många gånger förr. Jag begriper emellertid inte, var man tar dessa argument ifrån. Det är få reformer, vilkas huvudprinciper under så lång tid har ventilerats och diskuterats bland det svenska folket som just denna reform. När det sedan gäller att utforma detaljerna i reformen och huvudprinciperna är det — därvidlag får ni tro mig på mina ord — så att vi har arbetat i finansdepartementet allt vad tygen håller både nätter och dagar. Vi blev färdiga inom den tid vi hade utlovat, nämligen när riksdagen i sedvanlig ordning skall ha sina propositioner. Jag har tidigare sagt från denna talarstol, att om man är irriterad över att man inte fått vara med på regeringsplanet och utarbeta propositionen, så är det ett alldeles nytt och originellt inslag i regeringens arbete, som oppositionen gör anspråk på. I själva verket tror jag inte heller att oppositionen gör det. Man argumenterar väl i detta avseende utan att riktigt noga ha tänkt sig in i konsekvenserna av sina argument. Sedan akten lades på bordet har den offentliga debatten kännetecknats av väsentligt lugnare tongångar. Demonstrationer, indignationskampanjer och mycket annat slocknade relativt snabbt. Om jag skall vara vänlig skulle jag kunna säga, att huvudprinciperna i det framlagda regeringsförslaget accepterats av mittenpartierna men inte av de moderatas parti. Ser man närmare på det här förslaget finner man emellertid — vilket jag också nyss framhållit i medkammaren — att det har något av isbergets karaktär, eftersom det ligger så mycket under ytan som inte syns när man ser på oppositionens reservationer. Man säger sig i stort sett vara enig i fråga om huvudprinciperna — d.v.s. beträffande den individuella beskattningen och omfördelningseffekten -— som går ut på att vi i allt väsentligt satsar på att de lägst betalda som är mest behövande skall få en skattesänkning. Men de borgerliga kan inte låta bli att i marginalen hänga på rader av till synes rätt oskyldiga reservationer, som vid en närmare granskning dock visar sig utomordentligt långsyftande och framför allt kostsamma. De moderatas parti har som sagt enklast klarat av de problem som alltid uppstår när det gäller att besluta sig för en viktig politisk reform. De har kort och gott sagt att de ogillar hela förslaget och bett finansministern och hans medhjälpare vara snälla att utarbeta eti nytt förslag att framläggas till hösten, varefter det kan fattas ett beslut som kan träda i kraft vid kommande årsskifte. Men det hakas på direktiv för beställningen till finansdepartementet. Naturligtvis kan jag säga att jag är djupt rörd över de moderatas förtroendeförklaring, nämligen att lägga i händerna på finansministern och hans medarbetare utarbetandet av ett helt annat förslag. Jag kan emeHertid inte tillmötesgå de moderata på den punkten med tanke på de medföljande direktiven, även om jag skulle komma på den horribla idén att fundera på saken i någon avlägsen framtid. Vad säger nu högerpartiet? Jag tycker att beteckningen de moderata är så besvärlig att ni får ursäkta, om jag någon gång slinker in på det gamla hederliga namnet högern. Jo, dels skall man ha ett skatteförslag som innebär skattesänkning för alla — herr Bohman framhöll nyss detta i medkammaren — dels för man en allmän diskussion, som jag utgår ifrån i påtaglig grad kommer att accentueras, när vi om ungefär en och en halv vecka skall ha en ekonomisk <avslutningsdebatt här i kammaren. Man hör också argumentet att det föreligger risk för den samhällsekonomiska balansen, om inte finansministern ser till att han stramar upp finanspolitiken. Nu är ju det där talet om risker för den samhällsekonomiska balansen ett försök att blicka in i framtiden. Man talar om en risksituation; jag skulle för min del vilja säga att läget kan anses vara litet besvärligt och litet seriöst. Jag vill inte tala om en risksituation. Detta är emellertid ingenting som går över från en dag till en annan. Vi kommer att leva med anspänningar i vår ekonomi, och jag försäkrar att finansministern, vem det nu vara månde, alltid kommer att få uppleva den sinnesstämning som riksdagen, låt oss även säga folket, nu befinner sig i. Han kommer att vara i det predikamentet, att han ständigt måste kämpa emot, så att vi inte engagerar oss mer än vi tål. Följaktligen måste finansministern försöka driva en fast och som regel stram finanspolitik, även om det kan bli fråga om variationer från det ena året till det andra. På den punkten uppmanas jag i dessa dagar att hålla i tåtarna ordentligt. Det behövs en stram finanspolitik, det är den allmänna uppfattningen hos alla som talar om dessa frågor. Och det är från den utgångspunkten som jag har så oerhört svårt att acceptera de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande, även om de är kamouflerade så att de framträder i ganska oskyldig dager. Om jag då ser på högerpartiets direktiv till ett nytt skatteförslag — det är väl det riktiga uttrycket — konstaterar jag att man först och främst vill ha en lindrigare marginalbeskattning. Även om man där inte har preciserat sig, skulle jag missta mig mycket om inte högern i sina krav på en lindrigare marginalskatt går lika långt som mittenpartierna, och då kostar en reform i den riktningen i runt tal 1 000 miljoner kronor. Vidare begär man skatteavdrag för barntillsyn. Om man ser litet närmare på den saken skulle det kravet innebära att varje familj, som engagerar någon att se efter småttningarna när båda makarna arbetar utanför hemmet, skulle ha rätt att vid beskattningen dra av kostnader som en sådan hjälp kan föra med sig. Nu vet vi alla att det är ont om den gamla tidens hembiträden. Den kåren är definitivt inte aktuell i dag.

Jag vågar emellertid inte ange hur mycket detta skulle kosta. Det är omöjligt att beräkna. Men helt säkert skulle det kosta statskassan något hundratal miljoner. Vidare innebär direktiven att när det gäller gifta makar där bara den ena arbetar — alltså omkring 800 000 familjer — eller familjer med minderåriga barn skulle man icke avtrappa grundavdraget på sätt som föreslås i regeringsförslaget. Om vi skulle följa de moderatas direktiv på den punkien innebär det en kostnad på ca 750 miljoner kronor. Sedan skulle man också införa avdrag för människor med nedsatt skatteförmåga. Jag vill inte precisera vad det skulle kosta, men uppenbart är att det skulle bli några tiotal miljoner. Ävenså skulle man lindra den faktiska sambeskattningen och folkpensionärernas beskattning utöver vad som föreslås i regeringens förslag. Det går bra att räkna ut vad det kostar; det blir 150 mil joner. I sista hand vill man så ha inflationsskyddade skatter. Om jag ser på den saken några år framöver, blir det en utgift som får räknas i hundratals miljoner. Jag försäkrar kammarens ledamöter att ett försök till en ambitiös uppskattning av vad dessa direktiv till skatteförslag skulle innebära ger till resultat en kostnad på mellan 2000 och 2500 miljoner i försvagning av budgeten sett i framtidsperspektivet. Det går givetvis inte i den värld vi lever i att tillmötesgå kraven i en sådan önskelista. Det skulle innebära att vi tar på oss en ytterligare höjning av mervärdeskatten på 3 procent. Eller, med andra ord, en prisstegring som vi har uppskattat till 4 procent skulle med detta skatteförslag i stället bli 6 eller 7 procent. Då är det möjligt att herr Ohlin, som jag till min glädje ser här i denna kammare — det väcker många gamla glada minnen till liv — i sin egenskap av debuterande freelancer kommer sanningen någorlunda nära, eftersom prisantagandena kan trissas upp på detta sätt. Naturligtvis går detta inte i något avseende ihop med de varningar för prisoch kostnadsstegringar som de moderata reservanterna inleder sin plädering med. Men ärligt talat är det kanske inte heller riktigt så att dessa kalkyler skall gå ihop. Kalkylerna har ju en otrevlig benägenhet att redovisa konsekvenser av förslag, vilka inte är så populära och lämpliga för offentlig granskning. Har man emellertid anspråk på att förslag, kalkyler och resultat skall ha ett sammanhang känner man sig väl i allmänhet förhindrad att göra beställningar av detta format. Mellanpartierna har i skattefrågan lämnat de moderata åt deras öde. Detta är en ganska intressant slutsats man gör beträffande det tänkta regeringsalternativ, som ju så här strax före en valrörelse ständigt hänger i luften. Valrörelsens innebörd är ju att skapa ett alternativ i regerandet, och detta alternativ måste väl under nuvarande förhållanden utgöras av de tre borgerliga oppositionspartierna i förening, även om man har en känsla av att de tillfälliga kotroverser som tidigare förekom har övergått till något av »djup och varaktig söndring», såsom det brukar heta i = skillsmässoprocesserna. Även i denna fråga håller man följaktligen stilen. Jag begriper emellertid också att de moderata inte i en så viktig fråga som i skattepolitiken får försöka profilera sig ensamma i förhållande till regeringsförslaget. Mittenpartierna vill ju inte gärna vara sämre än de moderata. Därför ställer man, inte i samband med direktiven för en ny skatteutredning utan i form av konkreta förslag och reservationer till utskottets utlåtande, följande krav. Man vill ha liberalare förvärvsavdrag och vidare skattelättnader för de handikappade. Det senare är naturligtvis en god önskan, om man anser att hjälpen till de handikappade skall förmedlas över skattepolitiken. Personligen föredrar jag att hjälpen till de handikappade bidragsvägen får gå direkt till de handikappade. Det har väl också i stort sett varit den linje vi följt. Mittenpartierna vill vidare ha liberalare skatteregler för de faktiskt sambeskattade, d.v.s. rörelseidkare och jordbrukare i de fall där man och hustru arbetar i det gemensamma företaget och där det inte finns praktiska förutsättningar att dela upp arbetsinsatsen på dessa två och beskatta dem med utgångspunkt i denna värdering. Man vill vidare ha lägre marginalskatt, och i detta avseende har jag tidigare i samband med att jag refererade de moderatas förslag en passant meddelat att mittenpartiernas förslag kostar ungefär 1000 miljoner kronor. Även mittenpartierna vill ha lägre skatt för folkpensionärer utöver vad regeringsförslaget ger. Man vill ha lägre skatt för lågavlönade genom en omläggning av beskattningen så att dessa, såsom man säger, får samma rättigheter till extra avdrag som folkpensionärerna. Man vill lägga om det nuvarande avdraget på 1800 kronor för den av makarna som har arbetsinkomst i samband med att den andra maken går ut i förvärvsarbete och i stället införa något som kallas hemmamakebidrag. Detta medför en extra kostnad på 150 miljoner kronor. Man vill också värdesäkra skatteskalan, vilket är detsamma som det krav på indexreglering av skatten som man talar om. Jag har velat uppskatta den till några hundra miljoner kronor. Man kommer dessutom, vid sidan om själva skatteförslagen, in på ett par direkta sociala reformförslag. Denna kammare och medkammaren beslutade för ett år sedan, på basis av ett förslag som framlagts av en kommitté där representanterna för alla politiska partier var eniga, om förbättringen av folkpensionerna under den närmaste tioårsperioden. Som alla kommer ihåg innebar beslutet att folkpensionärerna garanterades en 3-procentig standardhöjning vid sidan om kompensationen för levnadskostnadsfördyringen under den tioårsperiod som nu börjar. Av någon underlig anledning tycker mellanpartierna att detta beslut, som vi fattade i stor enighet under fjolåret, nu bör bättras på. Jag har svårt att frigöra mig från intrycket att det är den omständigheten att vi har en valdag den 20 september som härvidlag är helt avgörande. Man går följaktligen ut och säger: Vi tycker att det skall läggas på ytterligare 180 miljoner för folkpensionärerna genom ett extra bidrag. Slutligen kommer det vårdnadsbidrag om vilket denna kammare redan avlyssnat en debatt i dag och som kostar 400 miljoner kronor. Ett hastigt överslag ger vid handen att förslagen innebär en budgetförsämring eller en utgiftsökning — man må kalla det vad man vill — med drygt 2000 miljoner. Att det kostar en del pengar har mittenpartierna också förstått, men de presenterar det mycket försiktigt genom att säga att om det eventuellt skulle bli nödvändigt med en mindre höjning av omsättningsskatten skulle centerpartiet och folkpartiet kunna vara med på det, om nu regeringen föreslår något sådant. Ja, den där »mindre» höjningen av mervärdesskatten ligger någonstans mellan 2 och 3 procent. Och inom folkpartiet har man kanske blivit litet miljöfördärvad när det gäller den indirekta beskattningens höjd. Personligen håller jag nog fortfarande fast vid uppfattningen att detta är så pass kraftiga höjningar av den indirekta beskattningen att de sannerligen inte förtjänar att kallas eventuella mindre justeringar. Något konkret förslag framförs emellertid inte om höjning av den indirekta beskattningen för att finansiera detta. Men, säger man, om regeringen tar på sig obehaget av att höja momsen skall vi stå blygt, försiktigt och försynt bakom ryggen på regeringen och hålla oss tämligen lugna — vi skall inte bråka. Det är ju en skön själs bekännelse. Vad upplever vi? Jo, vi upplever att oppositionen från talarstolar och i presspalter ger dramatiska skildringar — det har repeterats från denna talarstol vid flera tillfällen under innevarande session — av de prisstegringar som väntar svenska folket under 1970 och 1971, prisstegringar som är en följd bl.a. av momshöjningen. Och det är klart att det ger litet ytterligare ammunition i kanonerna ifall man skulle öka på dessa prisstegringar med ytterligare några procent. Nu skall jag inte vara så elak att jag säger att det är detta som är bevekelsegrunden. Mitt vänligaste omdöme blir att man i sin entusiasm och i sin starka önskan suttit och skrivit på sig förslag utan att ha den ringaste uppfattning om vad de i själva verket innebär. Personligen har jag den uppfattningen att vi inte tål mer i fråga om höjning av omsättningsskatten än vad regeringen här föreslår, bl.a. därför att avtalssituationen är ömtålig. Den är ömtålig och den kommer att vara ömtålig nästa år — jag är alldeles övertygad om att den blir ganska svårbemästrad: Men den är naturligtvis inte omöjlig att lösa; som alla gånger tidigare kommer den att lösas.